Herr talman! Alla är vi säkerligen överens om att hittills rådande förhållanden med långa dröjsmål för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål är otillfredsställande. Trots vissa vidtagna åtgärder för att förkorta vänte tiderna har någon varaktig förbättring ännu inte uppnåtts. Så väntas komma att ske först när den år 1961 antagna planen för omorganisation av det rättspsykiatriska undersökningsväsendet förverkligats. Med början i år väntas detta vara klart först några år in på 1970-talet. För att i någon mån råda bot på nuvarande otillfredsställande förhållanden föreslås nu följande två åtgärder. För det första skall häktad, som skall genomgå «rättspsykiatrisk undersök ning, i väntan på denna kunna förvaras i fångvårdsanstalt och vara underkastad vissa för där eljest intagna gällande behandlingsregler. För det andra föreslås att avräkning för häktningstid skall ske för den som dömts till ungdomsfängelse eller internering efter att ha genomgått rättspsykiatrisk undersökning i målet. Det första förslaget motiveras av Önskemålet att bereda vederbörande bättre möjligheter till arbete och gemenskap än vad som kan ske i häkte och på nuvarande rättspsykiatriska kliniker. Det andra förslaget motiveras främst av de fördelar, inte minst av psykologisk natur, som det erbjuder. Båda förslagen accepteras med vissa kommentarer av utskottet i dess helhet, samtidigt som utskottet framhåller att man när undersökningsorganisationen väl blivit utbyggd i planerad omfattning bör överväga om de nu föreslagna bestämmelserna bör bibehållas. Situationen är alltså den att ett enigt utskott tillstyrker den framlagda propositionen. Samtidigt med denna har utskottet emellertid haft att behandla motioner i ämnet, avgivna av representanter för centerpartiet och moderata samlingspartiet. Det är i ställningstagandet till dessa motioner som utskottet delat sig i en socialdemokratisk majoritet och en borgerlig minoritet, representerande jämväl folkpartiet. I motionerna framhålles att riksdagen ej bör åtnöja sig med vad som föreslås i propositionen utan därutöver bland annat uttala att genomförandet av 1961 års organisationsplan för det rättspsykiatriska undersökningsväsendet bör såvitt möjligt påskyndas. Vidare bör riksdagen anhålla om skyndsam utredning och förslag till ytterligare åtgärder för att förkorta väntetiderna vid undersökningarna. Som exempel på dylika åtgärder må här nämnas ytterligare teknisk och personell upprustning, icke minst ett ökat engagerande av kuratorer som kunde avlasta läkarna mindre kvalificerade arbetsuppgifter. I den reservation som minoritetsrepresentanterna avgivit stödes motionärernas här återgivna förslag, samtidigt som det med skärpa framhålles att de avsevärda väntetider som under senare år förekommit i de rättspsykiatriska undersökningarna från skilda synpunkter är oförenliga med elementära rättssäkerhetskrav och därför oacceptabla. Varje ej oundvikligt dröjsmål med en dylik undersökning betecknas som oförsvarbart. Slutligen understrykes att det är ytterligt angeläget att missförhållandena på detta område snarast blir avhjälpta. Herr talman! Då jag bedömer att möjligheterna härtill blir större om riksdagen följer reservanterna, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Förslaget i den proposition som utskottsutlåtandet behandlar innebär att en häktad person i vissa fall skall kunna förvaras tillsammans med redan dömda personer som avtjänar straff. En sådan ordning är naturligtvis från principiell synpunkt inte alls tilltalande. Men vi vet väl alla här att det råder allvarliga missförhållanden beträffande väntetiderna när en domstol har beslutat att en tilltalad skall undergå sinnesundersökning eller, som det numera heter, rättspsykiatrisk undersökning. Mot bakgrunden av dessa missförhållanden, mot bakgrunden av de ofta orimligt långa väntetiderna som ju måste vara mycket pressande för den som sitter häktad har även oppositionen accepterat förslaget som en nödlösning och som ett provisorium till dess att de utlovade förbättringarna i fråga om väntetiderna kan komma till stånd. Reservationen innehåller, som herr Schött närmare utvecklat, förslag till åtgärder som åtminstone i någon mån skulle kunna förkorta denna provisorietid, där man skall godta att en häktad förvaras bland redan dömda personer. Det är angeläget att betona att den tiden inte får bli längre än som är absolut nödvändigt. Det är mot bakgrunden av detta som man får se reservationens anvisning om vissa åtgärder som i alla fall skulle kunna förkorta provisorietiden. Det finns bara en reservant från folkpartiets sida. Orsaken till detta är att förfall, sjukdom och sådant, gjorde att endast en ledamot från folkpartiet deltog i utskottsbehandlingen. Jag vill för min del deklarera att om jag kunnat vara med vid ärendets behandling skulle jag personligen ha anslutit mig till reservationen. Jag yrkar, herr talman, bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag är något förvånad att det finns en reservation till detta utskottsutlåtande. Det fanns nämligen inga olika meningar inom utskottet om det angelägna i »att en effektiv rättspsykiatrisk organisation kommer till stånd så snart som möjligt», som det heter i utlåtandet. Och när reservanterna skriver att »det är ytterst angeläget att missförhållandena på detta område snarast möjligt blir avhjälpta», så är det ju bara en gradskillnad i otåligheten mellan majoriteten och minoriteten i utskottet.

Vi kan vara ense om det beklagliga i att det dröjt så länge innan 1961 års organisationsplan börjar förverkligas. Men detta är nu historia — statsfinansiell historia får jag kanske precisera det. Att riksdagen i dagens läge då klinikbyggen pågår för fullt eller förberedelsearbetet är långt framskridet skulle uttala, som reservanterna här vill, att 1961 års organisationsplan »bör såvitt möjligt påskyndas», det tycker utskottsmajoriteten är meningslöst. Av de fem fristående kliniker, som skall uppföras enligt planen, blir två, Uppsala och Lund, färdiga att tas i bruk 1 höst. En klinik, den i Göteborg, påbörjas nu i vår och väntas bli tagen i bruk under 1970, liksom också kliniken i Umeå. Det är bara Stockholm som är på efterkälken. Den kliniken kanske inte blir klar förrän 1973. Det är möjligt att denna sista och femte klinik skulle kunna forceras något mera, men det vet varken utskottet eller reservanterna något om. Byggnadstiden påverkas knappast av vad riksdagen uttalar, och anslaget har Kungl. Maj:t lovat. Personalen som skall rekryteras på socialstyrelsens förslag aktualiseras efter hand som klinikerna blir färdiga. Jag tror inte heller att riksdagen skulle kunna påverka Kungl. Maj:t till en snabbare eller fylligare upprustning av de nya klinikerna med så allmänt hållna uttalanden som reservationen innehåller. Herr Ernulf kallade dem för anvisningar, men de är ju bara förmodanden och önskemål. Jag syftar då närmast på den första delen av yrkandet i reservationen. Den andra delen av yrkandet går ut på att riksdagen skall begära en mer samlad översyn av hithörande frågor än vad som kan ske i samband med, säger = reservanterna, vederbörande myndigheters anslagsäskanden. Herr Schött och hans medreservanter tänker sig att den översynen skall bedrivas på departementsnivå, jämsides med de undersökningar inom justitiedepartementet som syftar till att åstadkomma en bättre hushållning med resurserna på rättspsykiatrins område. Även i det avseendet anser jag reservationen Ööverflödig. Enligt min erfarenhet förekommer alltid en gemensam beredning på departementsnivå av sådana anslagsäskanden som berör två eller flera departement men faller inom samma ämnesområde. I detta fall angår frågan bara socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen och handläggs således av socialoch justitiedepartementen. Dessa två departement behöver faktiskt inte någon beställning från riksdagen för att koordinera sina synpunkter och prioritera sina önskemål. Sedan är det givetvis en annan fråga hur mycket finansdepartementet anser sig kunna släppa till för teknisk och personell upprustning, nya kuratorer och annat som enligt reservanterna skulle kunna nedbringa väntetiderna på sjukhusen. De överväganden som därvid sker får statsutskottet i sinom tid ta ställning till. Jag yrkar, herr talman, avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag konstaterar att utskottets talesman fru Lindström delar reservanternas uppfattning att ytterligare åtgärder för avhjälpande av de långa väntetiderna erfordras. Skillnaden i vår uppfattning tycks huvudsakligen vara att fru Lindström anser att Kungl. Maj:t är så medveten om de otillfredsställande förhållandena att någon påstötning om påskyndat genomförande av 1961 års organisationsplan eller någon anhållan om en skyndsam utredning och förslag till ytterligare åtgärder inte skulle behövas. Vi reservanter bedömer emellertid läget vara så allvarligt att vi inte vill underlåta att göra en påstötning på detta område. Vi tror att det kan gagna saken. Fru Lindström erinrade sedan liksom tidigare vid ärendets handläggning om att detta är önskemål som rätteligen hör hemma i statsutskottet. Vi reservanter anser emellertid att ärendet är av så vital betydelse för vår rättsvård att det kan vara fullt befogat att första lagutskottet gör det uttalande och framför den anhållan som reservanterna har föreslagit. Herr talman! Jag vill än en gång yrka bifall till vår reservation. Enligt gällande bestämmelser sker inkomstprövningen för bostadstilläggen på grundval av makarnas sammanlagda beskattningsbara inkomst ökad med 20 procent av den behållna förmögenhet som överstege 30000 kronor.

Herr talman! Det ärende som behandlas under denna punkt gäller frågan om inkomstprövningen för rätt till bostadstillägg för barnfamiljer. Därvid gäller som en huvudregel att prövningen sker på grundval av makarnas sammanlagda inkomster enligt senaste taxering. Enligt nu gällande regler utgår fullt bostadstillägg vid en inkomst på cirka 16 000 kronor för gift man, vars hustru saknar egen inkomst. Vid beräkningen av inkomsten tar man även hänsyn till förekomsten av förmögenhet. Den beräknas då på det sättet att den fastställda — beskattningsbara inkomsten skall ökas med 20 procent av den behållna förmögenheten i den del som denna överstiger 30 000 kronor. Att man här även tar hänsyn till förmögenhet vid inkomstberäkningen har vi reservanter i och för sig inte några invändningar emot. Det är ju också en regel som tillämpas i andra sammanhang, t.ex. beträffande folkpensionerna, vid beräkningen av de kommunala bostadstilläggen, vid beräkningen av hustrutillägg och i vissa fall även vid beräkning av inkomst för änkepensioner. Däremot anser vi att följderna av att en så stor del som 20 procent av den förmögenhet som . överskrider 30 000 kronor skall läggas till den beskatt ningsbara inkomsten är sådana, att detta inte är en tillfredsställande lösning. Det är självklart att det finns fall då denna regel kan vara försvarbar. Om t, ex. förmögenheten i huvudsak består av kontanter, kan man givetvis säga att det kan vara rimligt att beräkna inkomst av förmögenheten på detta sätt. Men det är väl i så fall undantag som knappast har någon större betydelse i sammanhanget. I regel gäller det väl mindre företagare — jordbrukare kanske — eller sådana som har en taxerad inkomst av fastighet av ett eller annat slag. Förekomsten av sådant slag av behållen förmögenhet innebär inte alltid att vederbörande för den delen har vare sig goda inkomster eller kan sägas leva på någon hög ekonomisk standard. Motsatsen kan i många fall vara förhållandet. Dessa omständigheter har gjort att vi reservanter anser det rimligare att beräkna 10 procent av den del av förmögenheten som överstiger 30 000 kronor som inkomst. Vi tror att det på ett bättre och rättvisare sätt återspeglar de förhållanden som man här velat ge uttryck åt. Man skulle på det sättet också komma att få överensstämmelse vid inkomstberäkningen i detta fall med de regler som tidigare gäller för beräkning av inkomst av olika slag av pensionsförmåner. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen, som innebär att vi såvitt nu är i fråga anser att riksdagen bör ge Kungl. Maj:t sin mening till känna beträffande förmögenhetsreglerna i bestämmelserna om bostadstillägg.

Herr talman! Förra årets riksdag beslutade om viss ändring av bostadsstödet till barnfamiljerna. Ändringen bestod bl.a. av att namnet familjebostadsbidrag byttes ut mot bostadstillägg. Vidare fördes ett ökat ansvar över på kommunerna gentemot barnfamiljerna. Det är för övrigt ett inte ovanligt sätt att överföra kostnader från staten till kommuner. När utlåtandet från andra lagutskottet behandlades här i riksdagen för några veckor sedan, talades det som jag tyckte med ganska stora bokstäver om den familjepolitiska reform som genomfördes förra året och som skulle vara en reform för ökad jämlikhet. Jag kan förstå att man förra året talade om reform när det var valår och man ville tala om reformer, men i år har vi inte valår, och jag tycker då att man bör vara så ärlig att man inte upprepar att det förra året gällde en familjepolitisk reform utan bara en liten ändring, en ändring till det bättre. Detta sade jag redan förra året när ändringen beslutades. Att det skulle vara fråga om en jämlikhetsreform har jag svårt att förstå när det fortfarande finns bestämmelser som innebär att de sämst ställda ej kan få den förmån det här gäller. De sämst ställda har ju fortfarande inte råd att hyra de dyra lägenheterna trots det nya bostadsstödet. När de inte kan det, ser jag inte heller detta bostadsstöd som en jämlikhetsreform. För övrigt är det ju inte heller någon jämlikhetsreform, när det inte finns ett tillräckligt antal bostäder som barnfamiljer kan få hyra. Jag tycker att debatten om bostadstillägget för barnfamiljer på något underligt sätt har kommit att gälla frågan om jämlikhet mellan barnfamiljer. Det talas mycket litet nu om jämlikhet mellan de familjer som har barn och de familjer som inte har barn i aktuell ålder. För mig är den jämlikheten lika aktuell som den någonsin har varit. Vi måste därför också sikta fram emot en generell höjning av barnbidragen i kombination med barntillägg för barnfamiljer med lägre inkomster och flera barn. De nya bostadstilläggen har inte hunnit verka så länge att man vet hur många det är som får detta tillägg, ty trots den propaganda som fördes i hös tas om bostadstilläggen vet vi att det fortfarande finns många familjer som är berättigade därtill men som inte har ansökt därom. Erfarenheten av bostadstilläggen är liten — jag upprepar det ännu en gång. Men en erfarenhet har man — och på denna punkt är kommunerna enstämmiga i sin uppfattning — och det är att vi har fått ett mycket krångligt system. Kommunerna rekommenderades på ett mycket tidigt stadium att anställa extra personal för att klara av det hela. På de upplysningskurser som länsbostadsnämnderna ordnade i höstas sade i varje fall länsbostadsnämnden i mitt län att ett så krångligt förfarande som dessa nya bostadstillägg innebar hade man nästan aldrig varit med om. Här har alltså kommunerna inte bara fått påta sig kostnaderna för den nya delen av barnstödet i bostadstilläggen utan också fått påta sig betydligt ökade kostnader för att administrera detta krångliga system som de själva inte haft möjlighet att besluta om utan som riksdagen beslutat och som kommunerna därefter fått klara av. Vi har i år från centerpartihåll inte framlagt några förslag om ändring av bostadstilläggen. Vi anser att erfarenheter bör föreligga, innan det föreslås någonting nytt. Men jag känner ändå ett behov av att nu redovisa de avigsidor som redan är kända och som har väckt mycket stor irritation. Vid prövning av bostadstilläggen tar man hänsyn till familjens förmögenhet. Jag har ingenting att invända mot den prövning av förmögenheten som sker, men det bör vara en skälig jämkning. Har makarna över 30 000 kronor i förmögenhet, räknas 20 procent på den del som överstiger 30 000 kronor, och den beskattningsbara inkomsten ökas med detta belopp. För personer med fasta och låsta förmögenheter är detta mycket kännbart liksom för företagare som driver en rörelse som fordrar ett stort rörelsekapital. Det är här många gånger fråga om personer med låg standard och liten inkomst. Vi behöver inte befara att familjer med stora förmögenheter skall få dessa bidrag. De har i regel sina pengar så placerade att de ger avkastning. Vi föreslår nu i motionen och reservationen att man följer nuvarande förmögenhetsgräns, alltså 30000 kronor, trots att den kanske kan anses vara för låg, men att det i stället för 20 procent, som nu är fallet, räknas med 10 procent av den behållna förmögenhet som överstiger 30 000 kronor. Vi har svårt att förstå varför man skall tillämpa en strängare bedömning vid tilldelandet av de kommunala bostadstilläggen för barnfamiljerna än när det gäller de kommunala bostadstilläggen för pensionärer. Vi anser att man bör eftersträva enhetliga regler för olika bidrag så långt det är möjligt, och vi ser här inget skäl för olikheter. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Grunderna för bostadstillägget fastställdes av förra årets riksdag som bestämde att inkomstprövningen skall ske på grundval av den beskattningsbara inkomsten ökad med 20 procent av den behållna förmögenhet som överstiger 30 000 kronor. I reservationen har man endast gjort en ändring i yrkandet, nämligen att den fastställda beskattningsbara inkomsten skall ökas med 10 procent av den behållna förmögenhet som överstiger 30000 kronor. Man hänvisar därvid till att detta gäller i fråga om bostadstilläggen för folkpensionärer. Jag vill erinra om att regeln beträffande det inkomstprövade tillägget när det gäller studiehjälp är att inkomsten skall ökas med 20 procent av den behållna förmögenhet som <ööverstiger 30 000 kronor. Studiestödet har som bekant inte tillkommit enbart av utbildningspolitiska skäl utan också av familjepolitiska skäl. Det finns alltså en ge mensam nämnare mellan bostadstillägget och studiestödet, vilket framträder inte minst genom kopplingen av familjestödet och studiebidraget när barnet fyller 16 år. För utskottsmajoriteten har det varit naturligt att samma regler skall gälla vid inkomstprövning av bostadstillägget för barnfamiljer som för studiestödet. När jag hörde fru Olssons anförande, där hon, som hon själv sade, med ganska stora bokstäver talade om jämlikheten i det här fallet, blev jag litet förvånad över att hon slutade med att säga att hon inte har något yrkande om ändring på den här punkten. Reservanterna yrkar alltså inte på ändringar där de anser att felet är störst. Reservationens kläm går ju endast ut på att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna vad reservanterna anfört.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

Herr talman! Det finns vissa områden i svensk statsförvaltning som inte är så särskilt lättillgängliga. Fru Olsson har för en stund sedan här från talarstolen vittnat om att de nya reglerna för bostadstillägg till barnfamiljerna är krångliga, svåra att begripa och besvärliga i tillämpningen. Vi har bidragsformer i olika avseenden och på skilda områden som det inte är lätt att hålla reda på och som det är svårt för menige man att tillgodogöra sig. Det var någon spefågel som för åtskilliga år sedan sade om den svenska jordbrukspolitiken, att det bara fanns en person i detta land som begrep den, och när den personen dog var det ingen som förstod sig på den. Jag undrar om vi inte löper vissa risker på detta område, inte bara beträffande jordbrukspolitiken utan också i åtskilliga andra avseenden, t.ex. när det gäller bidragsvillkoren på det sociala fältet, när det gäller ATP-bestämmelserna och mycket annat. Vi löper en viss risk för att det kommer att bli endast en begränsad krets som kommer att behärska dessa områden. Det blir naturligtvis några statsråd och kanske några utskottssekreterare som är tvungna att syssla med dessa bestämmelser och ha dem aktuella för sig. För flertalet av vardagens människor, som bestämmelserna ändå i första hand berör, kommer stora delar av detta fält att förbli en förborgad vetenskap. Vi behandlar i dag bestämmelserna om statsbidrag till kommunala familjedaghem.

För det första tiotusentalet invånare krävs minst en plats per 200 invånare och för invånarantal därutöver minst en plats per 100 invånare. Bidraget utgår sålunda endast för de familjedaghemsplatser som överstiger en på detta sätt beräknad gräns. När dessa regler antogs av riksdagen framförde vi viss kritik mot denna konstruktion. Det var också betydelsefulla remissinstanser som hade invändningar att göra emot den. Den risken föreligger väl att kvotregeln kan medföra att syftet med statsbidraget, som ju yt terst bör vara att åstadkomma en ökning av antalet barntillsynsplatser i organiserade former, kommer att förfelas och att det inte kommer att kunna utnyttjas i full utsträckning. Det kommer nog att bli så att kommuner som har ett kanske begränsat behov av barntillsynsplatser — ett behov som lämpligen kan tillgodoses genom familjedaghem — inte kommer att få möjlighet att komma i åtnjutande av detta bidrag. Vi föreslår därför att kvotregeln slopas, således den regel som begränsar bidragsrätten till att gälla endast när den organiserade barntillsynen i kommunen uppnår en viss omfattning uttryckt i platser per antal invånare i kommunen. Förutom kvotregeln har vi också en balansregel. Den innebär att i kommuner med mer än 10 000 invånare utgår bidrag inte för flera familjedaghemsplatser än som motsvarar antalet statsbidragsberättigade barnstugeplatser i kommunen. Denna regel kan också, enligt vår mening, vara till hinder för en ökning av det totala antalet barntillsynsplatser och kan motverka en snabbare ökning än den pågående av antalet platser i familjedaghem. Vi tror inte att farhågorna är väl grundade för att utbyggnaden av barnstugeverksamheten skall eftersättas om balansregeln ändras så, att statsbidrag utgår högst för det antal familjedaghemsplatser som motsvarar dubbla antalet statsbidragsberättigade barnstugeplatser i kommunen. Vi har velat framföra dessa önskemål i reservationerna 3 samt 4 a och 4 b, som fogats vid punkten 12 i utskottets utlåtande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till dessa reservationer.

Herr talman! När beslut förra året fattades om statsbidrag till familjedaghemmen skedde det för att vi något bättre än då skulle klara barntillsy nen. Även om barndaghemmen under senare år blivit fler är det endast ett relativt litet antal barn som bereds plats där. Är ambitionerna att bygga fler barnstugor stora tar det i alla fall ännu många år innan vi byggt ikapp behovet — och jag undrar om vi under överskådlig tid över huvud taget kommer att göra det. Familjedaghemmen är numer erkända som ett gott komplement till barnstugorna. Därför var det följdriktigt att beslut fattades om att samhället skulle stödja också den formen av barntillsyn och även ha ansvar för tillsynen när det gäller utbildningen av dagbarnvårdare. Detta beslut fattades alltså förra året. Men reglerna för statsbidrag blev så restriktivt utformade att många kommuner inte fått sådant bidrag. Skälet för dessa reglers existens skulle vara att kommunerna inte skulle förledas att av sparsamhetsskäl avstå från att bygga barnstugor. Även om jag tycker att familjedaghemmet är ett gott alternativ till barnstugan skulle jag kunna förstå dem som hyser eventuella farhågor för att barnstugorna skulle få stå tillbaka till förmån för familjedaghemmen — om läget inte var sådant som det är i dag. Nu är nämligen förhållandena på barntillsynsområdet mycket prekära. Över 200 000 barn behöver tillsyn, men vi har endast drygt 20 000 barnstugeplatser. Eftersom vi också vet att det finns flera tusen barn som saknar varje form av tillsyn när föräldrarna arbetar kan jag alltså inte förstå farhågorna. Måste vi inte ha den inställningen att vi skall klara av det hela på ett hyggligt sätt? Vi har nu dels den s.k. kvotregeln, dels balansregeln. Eftersom herr Per Jacobsson har talat om dessa regler skall jag inte trötta kammarens ledamöter med att förklara vad de innebär. Jag vill, herr talman, endast yrka bifall till reservation 3 och reservation 4a.

Herr talman! Vi hade förra året en lång debatt om barnstugorna, och det har nu redan varit ett par diskussionsinlägg. Jag skall därför inte förlänga debatten mycket. Herr Jacobsson talade om att det finns en kvotregel och en balansregel. Han ville upphäva kvotregeln och modifiera balansregeln. Jag har inte följt reservationen när det gäller att upphäva kvotregeln, eftersom detta innebär betydande merkostnader till följd av det ytterligare antal barnstugeplatser som skall få statsbidrag. Däremot anser jag att man bör kunna helt och hållet slopa balansregeln. Jag vill från början säga att båda formerna av barntillsynsinrättningar — barnstugor och familjedaghem — har sina bestämda uppgifter. När jag anser att man helt och hållet skall kunna ta bort balansregeln hänger det samman med att jag har intrycket att det finns en hel del barn som inte tål att vara på de stora barnstugorna. Jag har på nära håll sett ett barn som har varit på en barnstuga tre dagar i månaden och sedan har varit sjukt under ungefär återstoden av månaden. Därefter har detta barn kommit dit några dagar och genast blivit sjukt igen. Det är alldeles påtagligt att vissa infektionskänsliga barn inte tål att vara på de stora barnstugorna. Det finns också en del nervösa barn som har svårt att klara den påfrestning som det innebär att vara i det stora kollektivet. Jag vill å andra sidan inte bestrida att det alldeles säkert finns barn som utvecklas väl i det stora kollektivet där de får nötas mot kamrater, där de inte längre är ensamma utan kommer med i en stor grupp. Det är alltså påtagligt att de stora enheterna har sina fördelar. Man har sagt att det finns vissa nackdelar med familjedaghemmen t.ex. på grund av bristande stabilitet. Om familjedagmamman blir sjuk fungerar inte det hela. Det är dock inte heller alltid med säkerhet så, att stabiliteten blir god inom de stora barndaghemmen. Jag har hört av sådana som fått den erfarenheten, att när det kommit harn som ansetts ha större behov att bli omhändertagna har man med hänsyn till det begränsade antalet platser helt enkelt släppt i väg dem som ansetts ha mindre starkt behov att bli omhändertagna på dessa barndaghem. Det kan ju också leda till trassel. Den avvägningen mellan de olika barnen kan vara svår att göra. Man har också sagt att de stora barndaghemmen är så mycket bättre därför att de har utbildad personal. Det är inte heller säkert att det alltid finns utbildad personal på barnstugorna i den utsträckning man har avsett. Det finns slutligen kommuner med flera små tätorter och stora glesbygder där ingen av tätorterna kan ge underlag för ett institutionellt barndaghem, men där familjedaghemmen i mycket hög grad kan ha en uppgift att fylla. Herr talman! Jag vill understryka att enligt min uppfattning båda typerna av daghem har sin betydelse. Jag anser emellertid att det bör kunna ankomma på kommunerna att välja den typ de vill satsa på. Jag yrkar därför i första hand bifall till reservation nr 4 b vid punkten 12. Den innebär att balansregeln skall upphävas. Om den reservationen blir utslagen kommer jag att följa mittenpartierna och lägga min röst på reservation nr 4 a.

Herr talman! Det är inte bara i TV man då och då har repriser. Vi får det även här i kammaren. Debatten nu är egentligen en repris av den debatt som vi förde förra året om dessa ting och som vi har fört — utom då det gäller kvotoch balansregeln — under en följd av år när vi diskuterat barntillsynen. Nu är det närmast kvotregeln och balansregeln som man tagit upp till be handling. Herr Jacobsson har förklarat att dessa regler är ungefär lika obegripliga som jordbrukspolitiken och bestämmelserna beträffande stödet till den vara som bönderna framställer. Vi försökte i fjol att klarlägga vad som menas med kvotregel och balansregel, och herr Jacobsson erinrar sig väl lika bra som jag att vår sekreterare i statsutskottets tredje avdelning på ett mycket pedagogiskt sätt sökte att göra oss förtrogna med dessa regler. Lyckades inte det, tror jag mig inte om att ha den pedagogiska skickligheten att här kunna göra det mästerstycket att förklara bättre än vad sekreteraren gjorde, så att herr Jacobsson till ett kommande år skall ha lärt sig detta och vi slipper ytterligare en repris. Vi diskuterade som sagt detta mycket ingående förra året, men när det även nu föreligger reservationer — tre talare har varit uppe och motiverat dem — kan det vara anledning att mycket kort förklara hur dessa regler egentligen verkar och varför de har tillkommit. Det är som alla vet en kommunal uppgift att svara för den av samhället organiserade barntillsynen. Denna uppgift har också kommunerna åtagit sig. Motivet för en statlig bidragsgivning är då givetvis önskan att söka underlätta en utbyggnad, den utbyggnad som under många år efterlystes och som man sedan i allt hastigare takt har sökt att åstadkomma. Avsikten med statsbidraget är inte att täcka baskostnaderna för en av kommunerna organiserad barntillsyn i familjedaghem, utan i stället att stimulera kommunerna till att anordna nya familjedaghemsplatser. Den kvotregel som finns i bidragssystemet medför att statsbidrag till familjedaghem i huvudsak utgår just till nya familjedaghemsplatser. Detta är också syftet med statsbidraget. Om kvotregeln slopas i enlighet med reservanternas önskan, blir resultatet att statens kostnader ökar högst väsentligt, medan kommunerna kan inkassera dessa pengar utan att över huvud taget behöva åstadkomma en enda ny plats i daghem eller familjedaghem. Det finns också reservationer beträffande balansregeln. Jag vill bara säga att på kort sikt kräver inrättandet av en barnstugeplats större insats från kommunens sida än anordnandet av en familjedaghemsplats. Det finns därför en viss risk att mindre framsynta kommuner mer satsar sina resurser på det barntillsynsalternativ som familjedaghemmen utgör. Genom balansregeln kan detta motverkas och en balanserad utbyggnad av de båda olika verksamhetsformerna komma till stånd. Detta är alltså avsikten. Så verkar det. Märkvärdigare är det inte. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är kanske inte så underligt, herr Birger Andersson, att vi återkommer och att det blir en repris. Vi hade erinringar mot dessa regler, när de infördes förra året. Vi fick inte igenom våra förslag den gången, och då är det ju ganska naturligt att vi återkommer även i år. Jag tror att vi mycket väl vet vad både kvotregler och balansregler är, och eftersom vi har talat så mycket om det, såsom herr Birger Andersson sade, behöver vi inte gå in på det och klarlägga det mera. Men jag kan inte förstå utskottets talesman när han säger, att om vi skulle ta bort dessa regler, så skulle det inte bli några nya platser, vare sig barndaghemsplatser eller familjedaghemsplatser. Jag kan inte förstå det resonemanget, med tanke på de stora brister som föreligger och hur familjerna nog ger sig till känna och kommunerna bygger ut. Jag kan inte förstå, att om vi ger ett ökat stöd till flera familjedaghemsplatser, så skulle det verka hämmande. Jag poängterar, som jag sade förut, att oavsett om man tycker att barnstugan är överlägsen familjedaghemmet bör det ligga i allas intresse att kommunerna i dag, när det finns en så stor brist som ingen förnekar, stimuleras på alla sätt att bygga ut platserna för den samlade barntillsynen.

Herr talman! Det är riktigt att herr Birger Andersson och jag fått en god pedagogisk handledning när det gäller att försöka tränga in i dessa mysterier och sätta oss in i vad reglerna i olika avseenden innebär. Men det är inte alldeles säkert att alla de som berörs av dessa bestämmelser har sekreteraren i tredje avdelningen till hands, när de skall försöka tolka bidragsvillkoren, vare sig kommunalfolk eller andra, som i sin vardagliga gärning har att syssla med sådana här frågor. Herr Andersson säger att kostnaderna kommer att stiga utan att kommunerna har satsat en enda krona. Det är väl inte alldeles säkert att detta påstående är helt hållbart. Man vet ju inte hur utvecklingen kommer att bli, om riksdagen nu skulle följa reservationens förslag och slopa dessa regler. Huvudsyftet med våra strävanden i detta avseende bör väl ändå vara att barntillsynen skall ordnas på det sätt som kommunerna finner lämpligast och som samtidigt bäst motsvarar behovet på de olika orterna.

Herr talman! Jag finner det inte alls sorgligt, fru Olsson, att ni kommer igen. Tack vare det får ju både fru Olsson och jag tillfälle att yttra oss här i kammaren, och det kan ju vara muntert för oss själva, även om det möjligen kan vara plågsamt för dem som lyssnar. Herr Jacobsson menade att vad jag sade skulle innebära något annat än syftet egentligen var med det hela. Jag sade att den kvotregel som finns i bi dragssystemet medför att statsbidrag till familjedaghem i huvudsak utgår just till nya familjedaghemsplatser. Om reglerna ändras så som reservanterna föreslår, läggs kostnaderna över från kommunerna till staten. Kommunerna får således pengar med risk för att — när stimulansen inte finns kvar — deras intresse att skapa nya platser för barntillsyn minskar. Det är den risken vi inte vill löpa. Genom de nuvarande reglerna måste kommunerna, som har ansvaret för barntillsynen, själva göra insatser på området.

Herr talman! Vid denna punkt har jag antecknat en blank reservation. Det gäller frågan om läkemedelsrabatteringen. Jag har i en motion framställt yrkande om en undersökning av läkemedelskonsumtionen. Det är sent, men jag tycker att ämnet är viktigt och jag tänker tala några minuter om det. Den nya formen för läkemedelsrabattering förordades av ett enhälligt andra lagutskott och godtogs av riksdagen 1967. Den innebär som bekant att de som köper ett eller flera läkemedel vid samma tillfälle aldrig behöver betala mer än 15 kronor, hur många och hur dyra läkemedel och hur stora kvantiteter av dem som än köps vid det tillfället. Bestämmelserna innebär att upp till ett läkemedelspris på 25 kronor stiger kostnaden för köparen, dock som sagt till högst 15 kronor. Flera olika förslag förelåg vid det tillfälle då detta system beslöts. Sjukförsäkringsutredningen framlade ett förslag, vilket jag hade varit med och utarbetat. I samband med propositionen väckte jag ett annat förslag, vilket visar att man kan försöka att på många olika vägar nå det syfte man önskar nå — det kan vara svårt att säga vilken som är den allra bästa.

Det är givet att man hade svårt att beräkna vad läkemedlen skulle kosta sjukkassorna och riksförsäkringsverket enligt de nya reglerna. Det har ju ständigt försiggått en stegring av dessa kostnader med omkring 15 procent år från år. Departementschefen antog att kostnaderna skulle bli ungefär 60 miljoner kronor högre under 1968 än vad den normala höjningen annars skulle leda till. Kostnaderna för riksförsäkringsverket och sjukkassorna beräknades för 1968 till 349 miljoner kronor. De blev i stället 396 miljoner kronor — sålunda en liten nätt felberäkning på 47 miljoner kronor.

Man utgick från födelsedatum och det namn som finns på alla recept, samlade ihop recepten för personer födda en viss dag på året och kunde på så sätt få en ganska god uppfattning om de enskilda individernas förbrukning. I sanningens namn skall sägas att man vid den undersökningen inte fick intryck av att missbruket var särskilt svårt. Endast ett par personer fastnade i nätet, vilka kunde påvisas ha hos olika läkare fått recept på samma slags läkemedel i kvantiteter som översteg vad som kunde anses motiverat. Att det fanns fler förbrukare eller åtminstone inköpare av onödigt stora kvantiteter läkemedel — man kanske kan kalla dem missbru kare — än vad den undersökningen visade framgick t.ex. av ett par iakitagelser som gjordes vid det sjukhus där jag arbetade vid den tidpunkt då sjukförsäkringsutredningen avgav sitt betänkande. En dag kom en dam upp och visade en kasse som innehöll 54 medicinburkar. En annan kom strax därefter med en som innehöll 37 burkar. Men hur är det nu?

Medelpriset på de enskilda recepten har stigit med 190 procent, alltså nästan en fördubbling. Det är alldeles tydligt att de kvantiteter som säljs av de enskilda läkemedlen har blivit större. I den motion, som ligger bakom den blanka reservationen — den motion över vilken jag nu håller ett s.k. begravningstal — yrkas på att det skall göras en sådan här undersökning igen. Jag tycker att en viss summa pengar borde ställas t!! förfogande för det ändamålet. Jag anser att det skulle vara värdefullt att få en sådan undersökning gjord ännu en gång, då jag tror att det är enda vägen att nå fram till någorlunda säker kunskap om de enskilda människornas beteende härvidlag. Jag vet ju att socialstyrelsen med stort intresse följer denna fråga, men jag anser att de undersökningsmetoder som tillämpas inom socialstyrelsen inte ger tillräckligt mycket — i varje fall inte lika mycket som den undersökning doktor Smedby utförde.

Jag avvaktar med stort intresse resultatet av de undersökningar som pågår inom socialstyrelsen, och jag kommer att också i framtiden följa denna fråga med intresse. Finns det någon bättre lösning? Jag tycker att mitt förslag förra gången var bättre, men jag skall inte säga att det är så stor skillnad. Det skulle visserligen kosta litet mer ett stycke upp, men även vid ett genomförande av förslaget skulle man få en mycket god rabattering, vid vissa kostnader t.o.m. en större rabattering än vad departementschefens förslag innebar. Det kan kanske t.o.m. ifrågasättas huruvida inte kostnaderna skulle bli lägre och konsumtionen mindre, om alla kostnader slopades och medicinen lämnades ut gratis. Då skulle läkarna inte känna den press som de nu utsätts för, nämligen att inom ramen för 15 kronor ge så mycket medicin som möjligt åt patienterna. Patienterna kan tycka att doktorn är snål och mer eller mindre knölaktig om han inte skriver ut så mycket medicin som möjligt. Jag har tidigare anfört exempel på en patient som sagt: »Kan man tänka sig att doktorn var så snål att han inte ville skriva ut medicin åt mig för mer än 100 kronor.» Det är möjligt att den pressen skulle bli mindre, om alla kostnader slopades. Men detta skulle å andra sidan med säkerhet leda till mer arbete på apoteken. De större kvantiteter som nu säljs på en gång och som gör att medicinen räcker litet längre har väl reducerat antalet inköp på apoteken. Den kostnad det här gäller går inte ut över statens budget. Staten betalar samma belopp till försäkringskassorna, nämligen kronor 1:15 per medlem, men kostnaden betalas ju av försäkringskassorna ur de avgifter som tas ut av de försäkrade. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver utskottets, men jag har velat framföra dessa synpunkter. Jag hoppas att socialministern noga följer utvecklingen inom detta område och att han också lägger fram de förslag som ut vecklingen kan ge anledning till. Att bara skylla på läkarna och säga att de skriver ut för mycket medicin är inte rättvist. Det är klart att de bör tänka över sin receptskrivning, men alltid kan det finnas något motiv för litet valium, dibrium, fenemal eller något vitaminpreparat, och går det in i samma pris, så varför inte. Helt kan man inte bestrida att det kan finnas ett visst behov i en hel del av de fall det här gäller. Reformen har kostat mycket pengar. Ökningen av sjukkassornas kostnader från år 1967 till år 1968 uppgick till sammanlagt 157 miljoner kronor, från 239 till 396 miljoner kronor, dvs. ökningen var i det närmaste två tredjedelar av ursprungsbeloppet. Ökningen till följd av själva reformen — man kan beräkna den till 107 miljoner kronor — är 40 procent av ursprungsbeloppet. Detta är stora pengar, men det må vara hänt i den mån de gör nytta. I den mån de leder till överkonsumtion eller till att värdefulla och dyrbara preparat bara kastas bort gör de dock ingen nytta. Sådant motiverar inte dessa merkostnader. Herr talman! Jag har som sagt inget yrkande.
Herr talman! Det är sent på kvällen och jag skall fatta mig kort. Några yttranden av herr Kaijser gav mig dock anledning att begära ordet. Vi har för övrigt diskuterat frågan tidigare. Jag skulle först vilja säga att om herr Kaijser känner till enskilda fall av påtagligt missbruk, dvs. om en läkare enligt herr Kajisers beskrivning uppenbarligen har skrivit ut orimligt mycket medicin, tycker jag att herr Kaijser skall anmäla det för socialstyrelsen. Herr Kaijser säger att man inte skall skylla på läkarna, det är inte rättvist. Nej, jag skall inte göra det, men vi bör hålla i minnet att hela denna reform ytterst vilar på att det är läkaren som skriver recepten. Det ligger ett ansvar på läkaren. Detta kommer man inte undan. Han måste ha ett motiv för att skriva ut medicin. Jag har velat säga det mera som en replik till herr Kaijser. Men jag begärde inte ordet, herr talman, för just detta. Sjukförsäkringens kostnader för läkemedelsrabatterna har under år 1968 ökat med cirka 65 procent. Det finns emellertid anledning att klara ut att detta tal inte är liktydigt med en ökning av läkemedelskonsumtionen. För att få ett mått på denna måste man gå till apotekens omsättningssiffror. Enligt de uppgifter jag har tillgängliga ligger apotekens omsättningsökning inklusive prisförändringar under år 1968 vid omkring 20 procent jämfört med 15 procent under år 1967. Ökningen av sjukförsäkringens kostnader beror till större delen på att förmånsnivån i fråga om läkemedelsrabatterna har höjts betydligt genom läkemedelsreformen och att man ger ett kraftigare stöd åt personer som på grund av sjukdom har stora utgifter för medicin. Säkerligen finns bland dem många pensionärer. Jag har redan sagt att det ligger ett ansvar på läkaren. Många läkare skriver kanske ut medicin i större förpackningar och för längre tidsperioder än man gjorde tidigare, men jag tror att herr Kaijser och jag kan vara överens om att det kan finnas motiv för detta, t.ex. när det gäller långtidssjuka patienter. Självfallet finns det emellertid anledning att ha uppmärksamheten riktad på förhållandet. Man skall också komma ihåg att i den mån läkemedelsförmånerna leder till ökade kostnader, så är detta många gånger ett uttryck för att det tidigare varit en underkonsumtion. Jag vill utgå från att läkarna har motiv för förskrivningarna, och då är det klart att dessa innebär en insats av stor betydelse. Det rör sig ju om människor som behöver medicinen, och förskrivningar na sker i så fall i enlighet med reformens intentioner. Som jag sagt förut i riksdagen, tillhör det socialstyrelsens uppgifter att noga följa utvecklingen och vidta de åtgärder som kan behövas. I det syftet har socialstyrelsen verkställt en jämförande undersökning av utskrivna recept i oktober 1967 och oktober 1968, dvs. före och efter läkemedelsreformen. Undersökningsmaterialet bearbetas för närvarande av socialstyrelsen, och resultatet beräknas föreligga inom kort. Jag räknar med att resultatet skall bli klart under våren, och därigenom blir det möjligt att få en bättre belysning av vad som verkligen har hänt under senare tid på det här området.

Herr talman! Jag sade också att läkarna troligen skriver ut större kvantiteter nu än tidigare och att det torde vara den huvudsakliga anledningen till att kostnaden per recept stigit med 190 procent. Jag framhöll emellertid samtidigt att detta kan ha vissa fördelar. Socialministern påpekade — naturligtvis alldeles riktigt — att det är fördelaktigt för vissa långtidssjuka. Som jag sade, är det också fördelaktigt för apoteken, eftersom det inte blir så många inköp. Det uppstår mindre kostnader för apotekens expeditioner. Recepten till medicinerna i de stora läkemedelskassar som jag berättade om kan jag inte påstå att någon enstaka doktor skrivit ut. Jag vet inte hur många doktorer de här patienterna hade besökt. Det intressanta med den Smedbyska undersökningen var att man kunde få tag på dem som köpte väldigt många gånger, oberoende av vilka läkare och vilka apotek de besökte. Den metod som doktor Smedby använde är nog enda sättet att komma underfund med den saken. Andra, mera indirekta metoder har också prövats av sjukförsäkringsutredningen, men med dem kunde man inte få reda på de enskilda individernas förbrukning. Jag har också sagt att det är viktigt att man följer utvecklingen, men jag har inte kommit med något förslag om ändring. Vidare har jag sagt att om det sker en överkonsumtion och om det förekommer att stora mängder medicin slängs — och jag är alldeles övertygad om att stora kvantiteter kastas bort — så kan det finnas anledning att på något sätt modifiera det hela. Jag tyckte att jag underströk att jag inte hade något annat förslag som jag ansåg vara bättre. Jag vill dock än en gång uttala den förhoppningen att både socialstyrelsen och departementschefen noga följer detta ärende. Jag väntar också med spänning på vad siffrorna från oktoberundersökningen skall ge, men jag tror inte att undersökningen kan ge resultat som visar lika mycket som en undersökning av den typ som doktor Smedby gjorde.

Herr talman! Trots att någon motiverad reservation inte har fogats till denna punkt skulle jag vilja anföra några synpunkter. Det råder i dag stor osäkerhet bland människor om vad som är en välbalanserad och hälsosam kost. Den moderna livsföringen, med låg fysisk aktivitet, gör att vi ej behöver så stort kaloriintag som tidigare generationer. Vi äter då mindre och är rädda för kaloririk kost. Men samtidigt måste vi ha en kost som är näringsriktig, och det är rätt svårt att göra en avvägning som tillgodoser vårt behov av t.ex. protein, kalcium och järn. Jag tror att det inte är någon Ööverdritt att säga att många människor i dag lever på en kost som inte är fullvärdig, trots att de lägger ned ganska mycket pengar på sitt matkonto, och detta på grund av okunnighet. Vi vet så litet om kost och kostfrågor. För det första är Sverige nästan något av ett u-land på under visningssidan i näringslära. Vi har över huvud taget ingen högre undervisning, utan våra ungdomar som vill studera vidare måste åka till våra nordiska grannländer för att få denna undervisning. För det andra får vi inte ut de undersökningar som t.ex. Folkhälsan gör till allmänheten. Folkhälsan har haft 25000 kronor för sin informationsverksamhet och har alltså inte haft några möjligheter att nå ut till mänuiskorna med de kunskaper institutet sitter inne med. Under tiden sprids ansvarslös och osakkunnig information. Utskottet skriver att behov föreligger av saklig och lättfattlig information i kostfrågor. Jag noterar det med stor tillfredsställelse. Men = utskottet skriver vidare att kampanjer som vi motionärer har föreslagit bör prövas i samband med dispositionen av det särskilda anslaget till hälsovårdsupplysning. Kostupplysning är naturligtvis i högsta grad en förebyggande hälsovård, men jag är ändå tveksam inför att Folkhälsan bildligt talat skall stå i kö för att komma med i hälsovårdskampanjer. Jag tror att Folkhälsan måste ha pengarna och förtroendet att starta kampanjer när institutet självt anser det lämpligt. Men trots den skrivning utskottsmajoriteten gjort hoppas jag att nästa års statsverksproposition skall innehålla väsentligt ökade belopp till Folkhälsans <:informationsverksamhet. Jag är förvissad om att det skulle vara väl använda pengar för vår hälsa. Med den förhoppningen att anslagen skall komma att höjas slutar jag mitt anförande, och jag har, herr talman, i dag inget yrkande.

Herr talman!

Motionärernas hemställan att institutet skulle ges i uppdrag att framlägga en plan om den framtida informationen har ej tillstyrkts. Motionärerna är givetvis mycket tacksamma för anslagshöjningen, men kanske något besvikna över avslaget beträffande en plan för informationen. Jag skall be att få citera litet ur motionen: »Det föreligger ett stort behov av upplysning i olika kostfrågor. Ofta förs en livlig debatt utan att man känner till eller beaktar det sakmaterial som institutet samlat.

De nya upptäckter och rön som görs bör så snabbt som möjligt föras ut till allmänheten genom information. Informationen rörande födoämneshygien distribueras för närvarande genom en liten tidskrift, Vår föda. Den ges endast ut i 4500 exemplar, varav 2000 betalda. Till sin utformning är den ganska tråkig och lockar inte till närmare studier. Den bör moderniseras och distribueras kostnadsfritt till sjukhus, skolor, sjuksköterskor, barnmorskor, förskollärare och vårdare inom långtidsoch åldringsvård. Vidare behövs en fortgående information till allmänheten om institutets forskningsresultat. Motionärerna har därför ansett det påkallat att institutet för folkhälsan får i uppdrag att framlägga en plan för sin framtida informationsverksamhet. Herr talman! Jag är medveten om att det nu är meningslöst att yrka bifall till motionerna som helhet, men jag hoppas att mitt inlägg ändå kan bidra till att motionärernas synpunkter angående Folkhälsans verksamhet ägnas uppmärksamhet. 1. att den hittillsvarande försöksverksamheten inom =<familjerådgivningen finge ingå som ett permanent led i den kommunala och landstingskommunala basorganisationen på det sociala området, att riksdagen skulle besluta, att en permanent statsbidragsberättigad rådgivningsverksamhet snarast skulle inrättas och att verksamheten skulle vidgas till att omfatta alla som hade behov av social rådgivning samt att familjerådgivningsbyråernas namn därefter skulle ändras så att det bättre beskreve verksamhetens innehåll.

Herr talman! Jag vill göra några korta kommentarer till den här punkten, som behandlar frågan om föräldrautbildning och familjerådgivning. Även om det är ett stort och komplicerat ämne skall jag göra det mycket kort med hänsyn till den sena timmen. Det finns samhällsforskare i vår tid som anser att den lilla kärnfamiljen bestående av föräldrar och kanske några omyndiga barn snart har spelat ut sin roll i västerlandet, även om den under lång tid har varit den dominerande familjetypen. Vi känner också till utvecklingen inom vissa totalitära stater på detta område — en utveckling som flertalet av oss ändå ställer sig ganska främmande och frågande till. De allra flesta av oss, föreställer jag mig, vill väl ändå se familjen som den fasta punkten i tillvaron för så många människor som möjligt. Men vi måste vara medvetna om att det är få institutioner i vårt samhälle i dag som är utsatta för sådana påfrestningar som just familjen. Den ställs inför krav som den kanske inte har ställts inför tidigare. Det krävs att den skall vara en källa till lycka, harmoni och känslomässig tillfredsställelse i en värld som på sätt och vis blir mer och med anonym. Om vi ser på situationen för ungdomen i dag måste vi också fråga oss om inte upplösningen av familjebanden i allt större utsträckning har spelat en roll som för samhällsutvecklingen kommer att bli mer eller mindre ödesdiger. Ingen kan väl längre riktigt leva sitt familjeliv i lugn och ostördhet på samma sätt som man tidigare kunnat söra. Det har naturligtvis påverkat förhållandena på detta område. Vi har i vår reservation, som grundar sig på några motioner, tagit upp frågan om föräldrautbildning. Föräldrarnas uppgift som barnafostrare har blivit svårare än någonsin tidigare. Det ställs krav på föräldrarna i dag som kanske inte tidigare har ställts. Föräldrarna är i dag i många avseenden mera ensamma med denna uppgift. än tidigare. De har kanske inte längre ens det stöd som de haft tidigare av ett grannskap, av en bostadmiljö där människorna kände varandra, där människorna umgicks med varandra på ett Ang. familjerådgivning annat sätt än de gör för närvarande och där man hade vissa normer och erfarenheter gemensamma. För närvarande bedrivs ju en viss föräldrautbildning. Jag kanske inte riktigt skulle vilja kalla det föräldrautbildning, jag skulle snarare vilja tala om föräldrarådgivning, föräldravägledning. Det finns kommuner som ägnar en del uppmärksamhet åt dessa frågor, det finns enskilda sammanslutningar som sysslar med dessa problem, och det finns studieorganisationer som också ägnar sig åt dem i viss utsträckning. Det vore kanske riktigare om man kunde ansluta denna rådgivningsoch vägledningsverksamhet till barnavårdscentralerna i större utsträckning än som för närvarande sker. Önskvärt vore att man hade tillgång till psykologer och kuratorer som här kunde biträda och ge den vägledning och den rådgivning som behövs. Det är riktigt, som jag sade, att det finns organisationer som ägnar sig åt dessa problem och som arbetar på detta område. Men när det gäller studieorganisationer, kurser, studiecirklar och föreläsningar vet vi att man når bara en viss typ av människor, man når kanske inte den grupp av människor som man framför allt skulle vilja nå fram till. Det är väl också önskvärt om man i den obligatoriska skolan och på gymnasiestadiet kunde i undervisningen lägga en grund, som man sedan skulle kunna bygga vidare på. Familjerådgivningen är en verksamhet som vill försöka att hjälpa och vägleda människorna i tilltrasslade situationer i livet. Familjerådgivningen är i sig själv i långa stycken ett komplement till en rad sociala vårdformer av olika slag. Det finns föräldrar till mentalt eller fysiskt handikappade barn som behöver särskild rådgivning för att klara sitt förhållande både till det sjuka barnet och till övriga familjemedlemmar. Inom kriminalvården skulle man kanske också behöva en komplettering av detta slag.

Vi skulle tro att en analys av de erfarenheter man hittills har fått skulle kunna ge bidrag till utformningen av ett mera fast system på detta område, och det är ju det som egentligen är syftet med denna reservation. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Den nuvarande familjerådgivningen började mycket trevande, och det tog flera år innan den blev mera allmän i våra städer och landstingsområden. Men när den väl har startat har det visat sig att behovet av rådgivning har varit mycket stort. Fortfarande finns det dock områden där man inte påbörjat denna rådgivning. Men de vunna erfarenheterna bör nu vara så stora att det blir möjligt att genomföra en mera fast organisation över hela landet. Vi motionärer anser också att rådgivningen bör vidgas att ta upp även andra problemställningar än vad som nu är fallet. Vi tänker t.ex. på de ensammas problem, på människors kontaktsvårigheter, på samarbetsproblem, t.ex. på arbetsplatsen. Vi tror att de problem som jag senast nämnde kanske har till följd, om man inte talar ut om dem, att det uppstår problem i familjelivet. Denna tidigare och utvidgade rådgivning skulle då i bästa fall förebygga familjeproblem. Men skall rådgivningen vidgas på det sätt som vi reservanter önskar, då måste också verksamheten få ett mera adekvat namn som kan täcka in den helt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Jacobsson gjorde vissa värderingar angående föräldrarnas ställning i dagens läge. Jag vågar mig inte in på något sådant. Jag tror att varje tid har haft sina problem i detta stycke, och för att kunna göra en så kategorisk jämförelse fordras nog ett större underlag än det som herr Jacobsson redovisade. Frågan om den permanenta statsbidragsgivningen till den försöksvis anordnade familjerådgivningen har vi diskuterat här i kammaren vid flera tillfällen under senare år. Jag tänker inte här göra någon längre redovisning utan konstaterar endast att departementschefen i statsverkspropositionen i år förklarat, att eftersom man nu har 23 rådgivningsbyråer har man ett bättre underlag än tidigare för att göra en bedömning av verksamheten. Han har därför givit socialstyrelsen i uppdrag att analysera erfarenheterna från försöksverksamheten under de gångna åren och redovisa dem. Vi har vid behandlingen av ärendet i utskottet erfarit att socialstyrelsen ganska snart kommer med sin redovisning. Utskottsmajoriteten har ansett att det är först när man får socialstyrelsens redovisning över denna verksamhet som man kan göra en klar bedömning och en riktig avvägning i frågan om familjerådgivningsverksamheten för framtiden samt om hur statsbidragen skall utformas. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionerna I: 194 och 11: 206 har hemställts att riksdagen måtte besluta anvisa ett förhöjt anslag till S:t Lukasstiftelsen. Motionärerna anser att det här finnes fog för en höjning från 30 000 till 60 000 kronor. S:t Lukasstiftelsens människovårdande verksamhet är i dag väl känd av både enskilda medborgare och samhälle liga organ. Det är framför allt i förebyggande syfte, i gränsfallen mellan sjuka och friska i psykiskt hänseende som S:t Lukasstiftelsen har haft och har sin förnämsta uppgift. Den verksamhet som stiftelsen bedriver har alltmera framträtt som ett nödvändigt komplement till den traditionella psykiska människovården. Därför har dess arbete utvecklats till en både betydelsefull och nödvändig verksamhet. Betydelsefull och omfattande är även den verksamhet som bedrives av huvudorganisationens utbildningsinstitut i Stockholm, där man meddelar undervisning och utbildning i psykologi, psykoterapi, neuroslära m.fl. ämnen i en tvåårig kurs. De elever som så önskar kan därefter genomgå en ettårig påbyggnadskurs, diplomkurs. Utbildningen vid institutet är avsedd vara en fortbildning för dem som är verksamma inom människovårdens område, t.ex. lärare, präster, kuratorer, personalkonsulenter och socialarbetare. Stiftelsens kraftigt expanderande verksamhet har medfört ekonomiska påfrestningar. År 1963, det år då stiftelsen erhöll sitt första statsanslag på 30 000 kronor, var utgifterna för stiftelsens centrala förvaltning cirka 42 000 kronor. År 1968 var dessa utgifter uppe i 119 000 kronor. Utgifterna för institutet i Stockholm uppgick år 1963 till 162 000 kronor. År 1968 hade dessa utgifter stigit till 430 000 kronor. Dessa ökade utgifter har tyvärr medfört att stiftelsen för år 1969 tvingats att kalkylera med ett underskott för sin verksamhet. Herr talman! Jag har med detta korta anförande velat redovisa varför jag anser det väl motiverat att höja anslaget till S:t Lukasstiftelsen från 30 000 kronor till 60 000 kronor. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! S:t Lukasstiftelsen fick som en av motionärerna nämnde statsanslag första gången år 1963 med 30 000 kronor. Det beloppet har sedan utgått oförändrat varje år. Det är först i år som motionärer och reservanter har yrkat på en höjning med 30000 konor, alltså en fördubbling av anslaget. Det är dock inte vanligt att statsutskottet fördubblar några anslag, och inte heller vid detta tillfälle är utskottet berett till en sådan utsvävning. När anslaget beviljades år 1963 var det med den huvudsakliga motiveringen från statsutskottets tredje avdelning att stiftelsen avlastar de allmänna sjukhusen med öppen psykiatrisk vård. Av den senaste, tillgängliga verksamhetsberättelsen för stiftelsen, som jag har här, framgår inte att denna verksamhet har ökat stiftelsens kostnader för den del som ligger utanför Stockholm. Sedan 1963 har verksamheten inom Stockholm — som framgår av verksamhetsberättelsen — ökat i takt med att utgifterna har ökat för centralförvaltningen. För verksamheten i Stockholm utgår anslag från Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Stockholms stiftsråd och Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. Lokal verksamhet bedrivs, som framgår av motionen, i Göteborg, Lund, Umeå, Norrköping, Uppsala, Gävle, Linköping och Örebro. Stiftelsen bör kunna söka anslag hos landstingen, primärkommunerna och inte minst hos de kyrkliga kommunerna på dessa platser. Det framgår inte av verksamhetsberättelsen att man för närvarande får anslag från alla dem. Herr talman! Jag yrkar bifall till statsutskottets förslag.

Herr talman! Landstingen som är huvudmän för sjukvården får för varje år betydligt ökade kostnader för denna sektor. Behoven är stora, och kraven på en god utrustning och standard ökar ständigt. Trots stora satsningar ligger vi ändå alltid efter. Vi har delvis rätt långa väntetider vid lasarett och sjukvårdsinrättningar; Våra provinsial läkare hinner, trots omänskligt lång arbetstid, inte med t.ex. alla de hembesök som skulle vara önskvärda. Sjukvårdshuvudmännen är så sysselsatta med den akuta vården att det inte blir så mycket tid eller resurser över för hälsovårdsupplysning och förebyggande insatser, i varje fall inte i erforderlig omfattning. Vi är inne i en ond cirkel. Vi läker och vårdar så gott vi orkar med, men eftersätter de förebyggande åtgärderna. Under senare år har från olika håll dock förmärkts ett större intresse för att få en bred upplysning. Här måste resurser samordnas så att upplysningen blir effektiv och kontinuerlig. Vi reservanter anser att det ankommer på staten att ta initiativ till de forskningsoch utredningsarbeten som är erforderliga. Med dessa få ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Reservanterna vill ha en utredning, som de tror skall underlätta för dem som förestår landets sjukhus att skapa bättre villkor för läkarna och för de sjuka. Vi som företräder utskottsmajoriteten har en annan uppfattning.

I den s.k. hälsovårdsupplysningsdelegationen har det skapats ett centralt organ för information till allmänheten i hälsovårdsfrågor. Den förankring i samhället som reservanterna talar om har socialstyrelsen försökt åstadkomma genom tillkomsten av en särskild hälsoupplysningspanel i vilken ingår representanter för organisationer och institutioner. Vidare finns det nu mera i åtskilliga län regionala samarbetsgrupper genom vilka man söker få ut den hälsoupplysning som är möjlig att delge medborgarna på den vägen. Även på det kommunala planet bedrivs upplysning på det sättet att man söker genom <hälsovårdsnämnderna få till stånd speciella grupper för denna verksamhet. Det sker alltså redan en hel del, och det finns redan utredningar som Sysslar med dessa spörsmål. Ytterligare en utredning tror jag inte skulle göra saken så mycket bättre. Jag är nästan frestad att säga här som jag sade i utskottet, att svenska folket inte blir friskare av att vi tillsätter flera utredningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vid punkten 33 finns en reservation som hänför sig till en motion vilken jag har viss del i. Motionen behandlas av utskottet på sidorna 20 och 21 i utlåtandet. Yrkandet i motionen gäller två saker, dels att tjänster inrättas för psykologer med licentiatkompetens vid tre av våra ungdomsvårdsskolor, nämligen Bärby, Fagared och Råby, dels att överskötersketjänster inrättas vid Bärby, Fagareds, Råby och Ryagårdens yrkesskolor. Man kan fråga: Varför dessa tjänster vid just dessa skolor? Jo, därför att detta är skolor som under de senaste åren har rustats upp — på ett mycket förnämligt sätt — och som har fått särskilda sjukoch behandlingsavdelningar för att kunna ta emot de gravaste fallen av det stora klientel narkotikaoch alkoholskadade ungdomar som har omhändertagits för samhällsvård. Jag behöver väl knappast närmare gå in på den tragiska utveckling i fråga om ungdomens bruk av narkotika som vi under de senaste åren har upplevt i vårt land. De nämnda skolorna får ta emot ett klientel som till stor del har varit föremål för behandling på psykiatriska sjukhus utan gynnsamt resultat. Det säger sig självt hur viktig psykologens uppgift är vid dessa skolor. Tyvärr har den nuvarande psykologpersonalen på grund av alltför stora arbetsuppgifter tvingats att tillämpa en prioritering, vilket självfallet går ut över dem som man är satt att behandla. En allvarlig konsekvens av denna prioritering är också att eftervården ur psykologens synpunkt blir eftersatt. Jag vet inte om ni lade märke till vad statsrådet Odhnoff sade förra veckan i ett interpellationssvar i andra kammaren. Jag citerar vad statsrådet anförde: »Jag vill påpeka att en placering i vården utom skola inte är någon fristående vårdform utan ett forsatt led i den behandling som påbörjats inom skolan.» Det är alldeles riktigt. Så är det alltså tänkt, men det är i dag inte möjligt att nå denna målsättning på grund av bristen på personal. Detta är så mycket mera beklagligt som denna behandlingskontakt är så viktig för eleven just när vård utom skola sätts in. Det är ju då hans återanpassning till samhället skall ske. De fyra överskötersketjänsterna borde vi egentligen inte behöva diskutera. Vet man att det handlar om sjuka människor på dessa skolor, vet man att över 70 procent av alla som tas in har gul sot vid intagningen och många gånger företer en allvarlig sjukdomsbild, är det nödvändigt med sjukvårdskunnig personal och möjlighet för denna personal att ha rimlig arbetstid. Det är för närvarande inte möjligt. Utskottet har avstyrkt motionerna med den huvudsakliga motiveringen att så mycket ändå har gjorts vid ungdomsvårdsskolorna. Vidare säger utskottet att Kungl. Maj:t den 7 mars i år har anslagit medel för personal vid en sjukoch behandlingsavdelning vid Hammargården. Utskottet framhåller också att det inte finns psykologer att få här i landet. Samma sak hörde vi förra året, och underförstått är väl att det därför inte är lönt att inrätta några psykologtjänster. Detta märkliga resonemang när det gäller psykologerna har tydligen även reservanterna accepterat, eftersom de har nöjt sig med att föreslå inrättandet av fyra nya Överskötersketjänster i enlighet med socialstyrelsens petita. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen av herr Ottosson m.fl.

Herr talman! Med risk för att så här i spöktimmen bli tadlad av min fromme broder herr Blomquist för att tala alldeles för kortfattat skall jag ändå göra en mycket kort resumé av majoritetens uppfattning på denna punkt. Visserligen kan man inhämta det mesta av utskottets utlåtande, som herr Blomquist delvis har citerat, men jag skall ändå upprepa något av detta. Utskottets majoritet har alltså tillstyrkt Kungl. Maj:ts förslag beträffande driftkostnaderna vid ungdomsvårdsskolorna. Regeringens förslag innebär nämligen en fortsatt kraftig upprustning av ungdomsvårdsskolornas personella resurser, eftersom 45 nya tjänster tillförs ungdomsvårdsskolorna under nästa budgetår enligt förslaget i statsverkspropositionen. Ytterligare medel föreslås dessutom under posten Arvo den och särskilda ersättningar för anlitande av psykologisk expertis vid sådana skolor som har en stor andel narkotikamissbrukare. Ungdomsvårdsskolorna kommer alltså inte att bli utan psykologisk expertis, men det är ett faktum att det inte är lätt att få psykologer. I år upprepar inte herr Blomquist det han sade i fjol, när han nämligen ville pådyvla dem som skrev under reservationen att de låtit sig luras av majoriteten. Underförstått innebar hans anförande i dag ungefär samma beskyllning mot minoriteten. Utöver detta anslag har regeringen genom beslut under denna månad — vilket herr Blomquist redan sagt — bemyndigat socialstyrelsen att förstärka personalen i ungdomsvårdsskolorna med ytterligare sju tjänster, varav två psykologer och två översköterskor fr.o.m. den 1 april i år. Beslutet medger bl.a. att en särskild sjukoch behandlingsavdelning för vård av narkotikamissbrukare kan inrättas vid Hammargårdens yrkesskola. Regeringen har alltså, efter samråd med socialstyrelsen, funnit det mest angeläget att göra en ordentlig satsning på en eller ett par skolor för att man där skall kunna ta emot och ge vård åt elever som missbrukar narkotika. Detta har utskottets majoritet funnit mer ändamålsenligt och mer givande än reservanternas förslag att en överskötersketjänst skall inrättas vid vardera åtta skolor. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Birger Andersson! Var inte så imponerad av Hans Majestäts regering och vad den skriver i statsverkspropositionen! Man har väl rätt att granska dessa saker litet närmare. Siffror och uppgifter måste alltid ställas i relation till de aktuella omständigheterna. satsning som föreslås i propositionen, dvs. 45 nya tjänster under nästa budgetår. Det står ärligt redovisat att fem tjänster genast går bort på grund av arbetstidsförkortning. Det återstår alltså 40. Men tänk nu på att det rör sig om 23 ungdomsvårdsskolor och alla slag av tjänster vid dessa skolor — vårdspersonal, ekonomipersonal, administrationspersonal osv. Det kan inte bli så mycket på varje skola. Förstärkningen på vårdsidan innebär endast att det ges möjlighet till ytterligare nattpersonal på vissa slutna avdelningar och till tillsynsjour som dock skall se till hela skolan. På öppen avdelning kommer det alltså fortfarande att vara endast en vårdare under den tid då eleverna vistas på avdelningen. På natten kommer det endast att vara en vilande vakt. Herr Birger Andersson anknyter till förra årets argumentering om psykologtjänsterna. I det sammanhanget skall jag be att få citera vad utskottet i år skriver: »För den medicinska och psykologiska vården finns också vid dessa skolor», dvs. Råby, Bärby och Fagared, »särskilda sjukoch behandlingsavdelningar inrättade. Härutöver finns möjlighet att till skolorna knyta psykologisk expertis med användande av anvisade medel för arvoden och särskilda ersättningar.» Hur är det nu i verkligheten? Jo, detta anslag har hittills inte tagits i anspråk till de skolor där psykologtjänster finns inrättade. Pengarna har i stället använts till att erbjuda psykologisk konsulttjänst 5—10 timmar per vecka till övriga skolor med platsantal varierande mellan 20 och 50 elever i vård inom skolan. Det är alldeles riktigt att detta anslag i år ökas med 50 000 kronor. Jag har roat mig att räkna ut vad det kommer att innebära. Med ett psykologarvode på låt oss säga 50 kronor i timmen blir det cirka 1 000 timmar att fördela på 20 skolor, vilket skulle ge en ökning av 50 timmar per år och skola eller cirka en timme per vecka och skola. Jag tycker att detta säger en hel del om den stora satsningen i år. Herr Birger Andersson skämtade och påminde om att jag förra året tydligen hade varit litet vårdslös i mitt tal och beskyllt utskottet för att lura reservanterna angående psykologtjänsterna. Utskottet menar — och det vidhåller tydligen herr Andersson — att det ännu inte är möjligt att få psykologtjänsterter. Till detta skulle jag vilja säga att det måtte ha undgått herr Andersson att samtliga de skolor det här gäller ligger vid universitetsstäder. Bärby ligger invid Uppsala, Råby intill Lund och Fagared intill Göteborg. Jag är övertygad om att det inte är någon svårighet att få kvalificerade psykologer till dessa tjänster. Påståendet att Kungl. Maj:ts beslut den 7 mars inte skulle ge anledning tillstyrka fyra nya överskötersketjänster tycker jag är mycket märkligt. Beslutet innebär ju, som herr Andersson mycket riktigt påpekade, att vi får en ny sjukoch behandlingsavdelning vid Hammargårdens <ungdomsvårdsskola. Men det löser inte frågan om hur man skall tillgodose behovet av ytterligare sköterskor vid de av socialstyrelsen och i motionen påtalade skolorna.

Herr talman! Herr Blomquist framstår ju här som den kvalificerade sakkunskapen på detta område. Det är inget ont i det, det är bara bra.

I den avdelning som handlagt detta ärende behandlas nämligen tre huvudtitlar, alla dessa med hundratals olika punkter. På många av dessa punkter har förslag väckts om inrättande av nya tjänster. Vi har funnit det mycket svårt att sitta och avväga att här behövs det och här behövs det, utan vi har efter moget övervägande stannat vid att tillstyrka vad regeringen har föreslagit. När det gäller psykologerna har väl herr Blomquist fått andra uppgifter än vi har fått. Vi har nämligen från olika håll fått det meddelandet att det är oändligt svårt att få psykologer att ta heltidstjänster. Det går däremot att få psykologer som tar vissa timmar. Detsamma är förhållandet inom kriminalvården och på andra håll, till och med inom skolväsendet — utannonserade psykologtjänster söks inte. Avslutningsvis vill jag säga att i varje fall så länge som jag har varit med och sysslat med detta har varje år antalet tjänster ökat, och varje år har krav kommit att man skall öka ytterligare. Denna tävlan mellan dem som vill ha mer och dem som anser att man inte kan skaffa flera tjänster kommer att fortsätta även nästa år, och sedan skall i varje fall inte jag vara med och diskutera med herr Blomquist om detta längre.

Herr talman! Många barn och ungdomar har anpassningsproblem och svårigheter att inordna sig i det av oss vedertagna mönstret. Ett bevis på anpassningssvårigheter är det tilltagande narkotikamissbruket. Visserligen kan man säga att det är ett tvärsnitt av svensk ungdom som har narkotikabesvär, men under ligger nog de flesta gånger otrygghet och anpassningssvårigheter. Ombyte av miljö är många gånger mycket välgörande, och de unga kan finna sig själva igen. Goda familjevårdhem Ang. familjevård har visat sig kunna göra mycket, om familjevårdaren dels har intresse för ungdom och dels också har kunskaper. Vi motionärer har här önskat en utbyggd familjevård, en ökad utbildning av dessa familjevårdare samt ändrade regler för ersättning. Nu skriver utskottet dels att den tillsatta socialutredningen skall se över detta, dels i nästa stycke att en särskild utredning förberetts inom departementet. Vad skall man tro om dessa motsägande uppgifter? Jag tror inte så mycket på att frågan kan inrymmas i socialutredningen men hoppas på den aviserade nya utredningen. Av denna anledning och i förhoppningen om att våra motionsyrkanden då också skall tillmötesgås har jag, herr talman, intet yrkande på denna punkt.

Herr talman! Statsutskottet har avstyrkt motion 257 i första kammaren och 293 i andra kammaren om utbildning för vissa vårdare av missanpassad ungdom, detta med motivering att socialutredningen enligt sina direktiv skall göra en samlad översyn av den sociala vårdlagstiftningen. I direktiven för utredningen framhålles att den översyn av barnavårdslagen som skall ingå i den allmänna översynen av vårdlagstiftningen bör avse bl.a. vård och behandling. Vissa frågor som har samband med vård av barn och ungdom i enskilda hem har vidare enligt utskottet varit föremål för övervägande i socialdepartementet, och en utredning av hithörande frågor förbereds. Det är angeläget för motionärerna att understryka vikten av att denna utredning snarast kommer till stånd och att utbildningen av vårdare tas upp i utredningen. Nästan hälften av de barn eller ungdomar som omhändertas för sambhällstillsyn placeras i enskilda hem. Det läggs ett mycket stort ansvar på dem som tar på sig denna vårduppgift, och samhället ger i stort sett ingen utbildning därför. Det har nyligen tillkommit s.k. kursverksamhet för barndagvårdare i syfte att göra dem mer lämpade för sina arbetsuppgifter — att ta emot andras barn när föräldrarna arbetar. Det synes mig minst lika angeläget att ge utbildning till dem som påtar sig vårdnaden av missanpassad ungdom. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Handikappinstitutet är en ganska ny institution. Det bildades så sent som år 1968, och riksdagen anvisade då ett anslag på 3,5 miljoner kronor till dess verksamhet. Styrelsen har nu i sina petita begärt en höjning av anslaget med 900 000 kronor. Kungl. Maj:t föreslår en höjning med 200 000 kronor, vilken summa i huvudsak endast utgör kompensation för ökade lönekostnader och vissa automatiska utgiftsökningar. Vi reservanter föreslår en höjd medelsanvisning med 350 000 kronor, som vi anser vara erforderlig för att institutet skall kunna fylla de uppgifter som det är avsett för. Vi är starkt medvetna om att denna ökning är otillräcklig men har ändå inte ansett oss kunna gå längre vid detta tillfälle, även om vi anser att styrelsens äskanden är väl underbyggda. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Handikappinstitutet är ännu knappast tre kvartal gammalt. Det är alltså inne på sitt första verksamhetsår. Med hänsyn härtill har regeringen föreslagit att man i avvaktan på närmare erfarenheter av institutets verksamhet bör begränsa anslagsökningen till vad som i huvudsak motsvarar löneoch prisuppräkning. Utskottsmajoriteten delar denna uppfattning.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 a. att besluta, att sådana anställningseller arbetsvillkor för särskolchef, studierektor, tillsynslärare och huvudlärare vid landstings eller stads utanför landstings särskola, som finge bestämmas genom avtal, från och med den 1 januari 1969 skulle fastställas under medverkan av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämde,